Herr talman! Utskottets ordförande pekade på den mening i majoritetsyttrandet där man uttalar en förhoppning att det skall bli möjligt att nå en snabbare övergång till skärpta krav på avgasrening än enligt ledningsgruppens förslag. Med anledning av detta vill jag motivera varför vi ändå finner skäl för att sätta upp en bestämd tidpunkt då målet skall vara uppnått, och en tidpunkt som ligger ett par år före ledningsgruppens förslag. Jag baserar min uppfattning på de erfarenheter som gjorts i Amerika. Jag hörde i förra veckan på Nationalekonomiska föreningen, där experter diskuterade miljöfrågor, hur man kan påvisa att de snäva marginaler som satts upp i USA för reduktionen av bilgaserna, framtvingat och påskyndat de tekniska lösningarna. Sedan bilindustrin först hade sagt att detta är omöjligt, erkänner man nu något år senare att det går att klara fordringarna. Jag anser alltså att om det sätts en bestämd tidsgräns så har bilindustrin att rätta sig därefter. En kautschukbetonad skrivning är mycket lättare att komma förbi. Herr ordföranden i jordbruksutskottet talade vidare om risken för att vi får ett mera begränsat urval av bilar i Sverige, om vi går för hårt fram. Jag har svårt att följa det resonemanget. Jag sade redan i mitt första anförande att de stora bilindustrierna är inriktade på export till USA och att de kan klara de där uppställda kraven. Då kan det ju inte vara svårare för dem att sälja bilar av samma kvalitet och med samma reningsanordning på den svenska marknaden. Jag hyser inte samma oro som kerr Hansson i Skegrie för att det skall bli någon begränsning av bilsortimentet här i landet av det skälet. Men jag skall också tillägga att jag kan tänka mig att man tvingas till viss dispensgivning ungefär på samma sätt som är fallet i den amerikanska lagstiftningen. Jag delar herr Hanssons inställning att vi måste från svensk sida driva på utvecklingen i den här frågan i olika internationella sammanhang och speciellt i Europa.
Herr talman! Jag vill påpeka att bland de remissinstanser som har yttrat sig över utredningen finns också styrelsen för teknisk utveckling. Den säger för sin del att de amerikanska förhållandena inte utan vidare är helt tillämpbara på svenska förhållanden och inte helt relevanta för vårt vidkommande. Därför kan man inte säga att vi hundraprocentigt skall följa amerikanerna. Som jag sade kommer också andra problem in i bilden. Det är mycket möjligt att den svenska bilindustrin kan klara kraven — det tror jag visst att den kan — och det kan väl andra biltillverkare i Europa också göra. Men om de inte gör det, då kan ju, som jag sade, konkurrenssituationen hos oss bli besvärande. Nu är det ändå så att ECE-ländernas bilproduktion till 60 procent avsätts inom Västeuropa. Endast 40 procent går till hela den övriga världen. Deras procentuella andel av den amerikanska marknaden är inte så stor. Den betraktas mera som en marginell del av denna marknad. Därför kan man inte vara absolut övertygad om att de övriga europeiska bilfabrikanterna kommer att följa nedtrappningsreglerna lika snabbt som de svenska biltillverkarna. Men som jag sade tidigare utesluter inte utskottsbetänkandet det tidsschema som reservanterna önskar. Tvärtom är utskottsbetänkandet skrivet så att vi kan få skärpningen framflyttad till en tidigare tidpunkt än vad reservanterna har tänkt sig. Reservanterna har endast anfört årtalet 1975 men säger ingenting om den nedtrappning som man avser att göra 1974—1976 vilket däremot utskottet räknat med. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 50 gäller ju en fråga som i flera omgångar varit föremål för riksdagens ställningstagande. Bevillningsutskottet har i flera betänkanden avvisat motioner med liknande förslag, och riksdagen har varje gång avslagit dessa. Motiveringen har dels varit att beskattningen inte skall gynna vissa motorbränslen, dels den inom vägtrafikbeskattningen tillämpade principen om fordonens vägkostnader. När det gäller frågan om renare avgaser framhåller skatteutskottet, att en expertgrupp lagt fram förslag om införande av i stort sett samma regler som nu tillämpas i USA. Förslaget är också föremål för fortsatta överväganden, och utskottet hänvisar till att naturvårdsverket och giftnämnden kommer att framlägga förslag som går ut på en nedtrappning av blyhalten i bensinen. Avslutningsvis anför utskottet att de nu planerade generella åtgärderna för att skapa renare bilavgaser bör tillmätas en helt annan betydelse för luftvården inom de tätbebyggda områdena än en begränsad övergång till gasoldrift som motionärerna tänkt sig. Motionärernas krav anser vi därmed i väsentliga delar vara tillgodosedda. Herr talman! Jag vill efter detta korta inlägg återkomma när det gäller yrkandet i detta betänkande.

Herr talman! Som medlem av giftnämnden har jag också blivit invald i den kommitté mellan naturvårdsverket och giftnämnden som handlägger blyet i bensinen. Jag vill nämna att vi med alla till buds stående medel försöker komma fram till en nedtrappning av blyhalten så snart som möjligt. Men man kan i det sammanhanget inte vägra att ta hänsyn till det svenska bilbeståndet. Det är riktigt som herr Hansson i Skegrie har sagt att man inte kan jämföra den amerikanska bilindustrin med den europeiska och alltså inte heller med den svenska. I Europa kör vi i regel med betydligt högre kompressionsförhållanden i våra motorer än vad amerikanerna gör. Detta tror jag i stor utsträckning är beroende på de skilda prisbildningsförhållandena på drivmedel i Amerika och Europa. I Amerika ökar man på cylindervolymen och får så många hästkrafter som helst till förfogande på det sättet. I Europa försöker man lösa samma problem genom att skapa så effektiva motorer som möjligt genom högsta möjliga kompression. Vid de överläggningar som vi haft med petroleumfirmorna har det alldeles klart framkommit att tillgången på gasol för vår del inte är sådan att man kan bygga upp ett distributionssystem över landet som är tillräckligt för att försörja oss med gasol. Man anser det också meningslöst då man samtidigt är inne på tanken att genom avgasrening göra bilavgaserna ofarligare. Mot bakgrunden av dessa synpunkter har vi fått avskriva resonemanget om gasol och lita till att vi kommer fram till en naturlig och riktig sammansättning av bensinen. Blyet i bensinen har egenskapen att hjälpa till att höja det s.k. oktantalet som är nödvändigt för att man skall kunna använda de högkomprimerade motorerna. Men det finns också detaljer i dessas konstruktion vilka i hög grad är utslagsgivande för om de skall kunna fungera på lägre oktantal än de nu gör. Det är inte bara kompressionsförhållanden utan också utformningen av bilarnas explosionsrum och deras ventilmekanism som kommer att ha betydelse för om en bil skall tåla högre kompressionsförhållanden eller nöja sig med lägre. Den s.k. knackningen som uppstår i motorn beror på en kombination av konstruktionsoch kompressionsförhållanden. Jag är övertygad om att vi kommer att nå fram till betydande förbättringar i detta avseende. Vi hade i våras ett par sammanträden inom denna kommitté som behandlar blytillsatsen. Vi är där beredda att trappa ner i en takt som — det är jag övertygad om — skall bli tillfredsställande. Orsaken till att man inte handlöst kan göra det är just att vi måste ta hänsyn till det svenska bilbestånd som vi i dag har. Jag har ingenting att anmärka mot det resonemang som herr Hansson i Skegrie fört — jag finner det helt riktigt. Jag har bara ytterligare velat understryka det, eftersom jag är engagerad i denna fråga genom giftnämnden. Den avgasgrupp som mycket tidigt tillsattes har också kommit fram till regler för en lösning av problemet. Jag tror därför inte att vi har anledning hysa så stor oro för utvecklingen. Jag är övertygad om att båda grenarna kommer att sättas i kraft och börja fungera så fort det finns möjlighet därtill och vi får tillgång till den apparatur som behövs för att uppgifterna tillfredsställande skall kunna lösas.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 50 anföres som ett argument mot gasolen att vägkostnadsansvaret bör gälla som huvudprincip också på detta område. Jag har inte kunnat skriva under detta; därav mitt särskilda yttrande. Jag vill alltså inte för alla tider avvisa gasolen som en möjlighet, men jag menar att det finns andra åtgärder som ligger bättre till för att råda bot på missförhållandena, i varje fall i de inre delarna av våra tätorter. Det är helt enkelt en fråga om miljöplanering. Det gäller nämligen inte bara luftföroreningar utan också på vilket sätt man skall undvika att blanda biloch gångtrafik. Där går alltså enligt min uppfattning den första stridslinjen också när det gäller luftföroreningarna — och naturligtvis, i ett större perspektiv, som herr Hansson i Skegrie var inne på, att vi inte skall klumpa ihop människor som vi gjort hittills här i landet. Det är också självklart att man måste satsa på kollektiva trafikmedel. Jag menar att ganska avsevärda misstag har begåtts under årens lopp. Man borde t.ex. ha behållit elbussar här i Stockholm, för att ta ett enda exempel. Vägkostnadsansvaret, som skatteutskottet talar om, är verkligen en omtvistad fråga. Bilismens vägkostnadsansvar är ju ett av de områden i 1963 års trafikbeslut, där vi egentligen inte har fått siffrorna på bordet någon gång under hela detta trafikbesluts giltighetstid. Det har också ständigt kritiserats. Mot den bakgrunden tycker jag att argumentet inte är särskilt starkt. Jag anser att utskottet varit alltför kategoriskt, när det inom ramen för bilismens kostnadsansvar uteslutit en differentiering på bränslesidan som tar sikte på att skapa bättre miljö. Det är alldeles riktigt som herr Henningsson säger, att utredningar pågår och att andra utredningsförslag har kommit. De har naturligtvis en betydligt mer generell räckvidd än vad i varje fall en gasolbränslefavorisering skulle komma att ha inledningsvis. Jag har bara velat markera, herr Wirtén, att det finns praktiska svårigheter. Den dag kan emellertid komma då vi har anledning att bestämma oss för sänkt beskattning på gasol, och då menar jag att det — för att komma över de praktiska svårigheterna — är oerhört väsentligt att vi agerar utomordentligt målmedvetet för att få upp antalet gasoldrivna bilar mycket snabbt om vi skall klara distributionsproblemen och få i gång en produktion som är inriktad på en förändring av bilarnas utrustning. Det är de sakerna som jag har velat markera. Jag anser alltså att vi bör avvakta vad som kommer att ske bl.a. till följd av de utredningar som jag har nämnt i mitt särskilda yttrande och som herr Henningsson också har kommenterat.

Herr talman! Under ett flertal år har vi i motioner framställt krav om en utredning beträffande företagens skyldigheter att lämna uppgifter till olika myndigheter i syfte att förenkla uppgifterna och samordna frågorna i så stor utsträckning som möjligt för att därigenom minska kostnaderna för näringslivet. Dessa framställningar har resulterat i en utredning, som nu håller på att se över dessa problem. Emellertid innehåller inte utredningsdirektiven något om företagens möjligheter att erhålla ersättning för sitt arbete. Vad gäller arbetet med uttagande av mervärdeskatten gjordes inom det dåvarande bevillningsutskottet en kompromiss, som innebar att kredittiden för inbetalningen förlängdes med 18 dagar för att därigenom kompensera för den ersättning som tidigare utgick under varuskattens tid. I reservationen gäller vårt krav därför icke ersättning för denna beskattningsform utan kravet avser uteslutande uppgiftslämnandet. Genom att ersättning utgår för arbetet med mervärdeskatten genom den förlängda kredittiden och då ersättning tidigare också utgick för varuskatten är principen om rätt för näringslivet att uppbära ersättning för sitt arbete från det allmänna sålunda fastslagen. Nu är det heller inte ovanligt att man gör stickprovsundersökningar, varigenom vissa företag kommer att belastas mer än andra. I dessa tider med mycket höga kostnader för näringslivet bör det inte i onödan bli fråga om uppgiftslämnande, då framtagningen ofta kostar företagen stora pengar. Det måste även hos den uppgiftskrävande myndigheten vara en broms mot att begära onödiga uppgifter om avgift skall utgå. Starka motiv talar sålunda för att utredningen erhåller det i reservationen begärda tilläggsdirektivet att ersättningsfrågan bör utredas. Motionen 601, med herr Hovhammar som första namn, har väckts av inte mindre än 17 riksdagsledamöter, representerande samtliga de tre oppositionspartierna, och jag ber att få yrka bifall till den vid

Herr talman!

Det förhåller sig ju så, att många skattebetalare inte har skattepengar tillgängliga just när skatten skall betalas. Det gäller för pensionärerna, som i regel får sin pension den 16, och det gäller för dem som får mejerilikvider, men det gäller också för andra som har lönerna så lagda att de betalas strax efter periodens utgång. Skatten kan då inte erläggas av en hel del, och därför uppstår rest. Många människor betalar mellan den 15 och 25, när de då får sina pengar, men därvid måste de erlägga en restavgift. Vissa andra, som då inte kan betala, resonerar så här: När vi ändå befinner oss på rest, så kan vi vänta ytterligare. Genom de åtgärder vi föreslagit i motionen skulle det alldeles säkert uppstå ett mindre antal restantier än för närvarande, men framför allt skulle myndigheterna få mindre besvär med att inkassera den här skatten. Detta är orsakerna till att vi vill ha en omläggning när det gäller den preliminära skatten. När det sedan gäller restskatten, så har man ju samma spörsmål beträffande tiden i månaden. Men vi vet också att många har rätt stora restskatter, och då blir de svåra att klara kanske just därför att man också har preliminärskatten i mars och maj. Därför har vi föreslagit att den kvarstående skatten skulle uppdelas på tre perioder och få betalas dels i februari, dels i april, dels i juni. Utskottet säger nu att sakliga skäl inte föreligger för att de som har B-skatt skall ha andra inbetalningsperioder än de som har A-skatt. Men av vad jag nyss sagt framgår ju att så inte är fallet. Det föreligger med andra ord skäl för ett ändrat system. För dem som har jämna inkomster drar arbetsgivarna skatten direkt och betalar in efteråt — där är inte bekymren så stora. Men de som betalar B-skatt har ojämna inkomster, och de måste i regel vänta på olika likvider en längre tid. Utskottet skriver att det av postala skäl är svårt att senarelägga skatteinbetalningarna. Man måste ta hänsyn till utbetalningen av pensioner och annat efter den 15 i uppbördsmånaderna. Det tycker jag inte är något starkt argument, eftersom det här inte kan röra sig om så särskilt många skattebetalare. Vidare skriver utskottet att någon generell försening av skatteuppbörden med 10 dagar enligt utskottets mening inte kan komma i fråga av statsfinansiella skäl. Jag tycker dock det är litet långsökt att göra gällande att staten sitter så trångt att man inte kan vänta några dagar på inbetalningen av skatt från dessa B-skattebetalare. Visserligen blir det en väntan, men vi måste ju å andra sidan också förstå de enskilda skattebetalarnas svårigheter. I ett särskilt yttrande som fogats till skatteutskottets utlåtande har herr Eriksson i Bäckmora m.fl. visat litet större förståelse för behovet av en omläggning i detta fallet. Man skriver i yttrandet att frågan är komplicerad och att bl.a. de ekonomiska och administrativa effekterna först måste utredas, men man säger också att den pågående utredningen om ”företagens uppgiftsplikt” kommer att kunna pröva möjligheterna att förbättra gällande ordning när det gäller uppbördsfrågorna. Jag vill poängtera att detta är en praktisk och mycket angelägen fråga, som enkelt kan ordnas, och jag hoppas därför att nämnda utredning kommer att ta sig an problemet och ägna uppmärksamhet åt de svårigheter vi här har pekat på. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Kristenson kallar den här motionen för en kufisk motion. Jag vet inte varför. Men om man försöker lägga fram förslag som är praktiska att genomföra, så behöver de väl inte kallas kufiska för det? Det kan tänkas att man betraktar detta som kufiskt från byråkratisk sida. Herr Kristenson säger också att större belopp skulle komma på restlängd. Det är ju för att inte få större belopp på restlängd som vi vill genomföra den här förändringen — det har jag försökt förklara här. Det är ju också tydligt och klart att så skall bli fallet. När man vet att företagen, speciellt de små företagen, sitter trångt och har det besvärligt bör man försöka hjälpa dem med att få skatten inbetalad under uppbördsterminen. Det kan ju vara av intresse för det allmänna att så sker. Det tar tid med avräkningar och sådant eftersom man numera gått in för datasystem inom olika områden. Det är därför det också dröjer med mejerilikviderna eller andra produktavräkningar. För att klara det som är det allra svåraste finns det möjligheter för vederbörande, i varje fall på vissa håll, att begära förskott, men detta är ett krångligt system som ställer till en hel del merarbete. Kan man utan olägenhet få ett litet uppskov med skatten så vore det väl inget fel. Alla bör behandlas lika, säger herr Kristenson. Det är alldeles riktigt. Men om denna fråga ses mot bakgrunden av den som herr Magnusson i Borås talade om, så skulle ju arbetsgivarna, om man senarelade skattebetalningen för alla, få behålla litet pengar ytterligare en tid och då kanske vi kunde lösa det ersättningsproblemet också. Jag menar att man med god vilja kan ordna saker och ting, men med byråkrati och med ett alltför stelt uppträdande löser man inga problem.

Herr talman! Vid detta skatteutskottets betänkande är fogad en reservation där vi reservanter begär att en allsidig utredning tillsätts för att utreda skattesystemets användning som regionalpolitiskt instrument. De motioner som behandlas i det här betänkandet väcktes redan i början av året, men i en del fall har liknande motioner väckts senare och då i anledning av de speciella förhållanden som rått på arbetsmarknaden. Utskottet har emellertid i det här sammanhanget bara att behandla de förslag som vi inom oppositionen väckte vid årets början och som avser det mera långsiktiga perspektivet beträffande dessa frågor. Motionerna går ut på att skattestimulanser skall användas för att skapa ett mera företagsvänligt klimat i de delar av landet där man vill åstadkomma en ökad sysselsättning. De fördyringar som framför allt drabbar Norrland till följd av de stora avstånden bör reduceras genom en utjämning av priserna på bl.a. bensin och olja samt genom en lindring då det gäller energibeskattningen. Herr Öhvall kommer att närmare redogöra för de synpunkter som därvidlag återfinnes i den i betänkandet behandlade motionen. Folkpartiet har en partimotion vari det begärs att företagsbeskattningsutredningen genom tilläggsdirektiv får allsidigt utreda skattesystemets användning som regionalpolitiskt instrument samt att stödåtgärderna i större utsträckning bör ges en generell utformning som främjar ett företagsvänligt klimat inom stödområdet. I centerpartiets partimotion begärs att investeringsfonderna generellt får utnyttjas för en aktiv lokaliseringspolitik och att skatteinstrumentet användes i sådan utsträckning att det stimulerar till lokalisering inom stödområdet. I de här frågorna har folkpartiets och centerns ledamöter i utskottet, vilka står bakom reservationen, en gemensam uppfattning och härvidlag har partierna också tidigare redovisat en likartad uppfattning beträffande de åtgärder som bör vidtagas för att stimulera sysselsättningen och få i gång en bättre lokalisering. Skatteförmåner tillsammans med andra åtgärder anser vi vara ett effektivt instrument som man bör prövas. Otvivelaktigt skulle intresset för filialbildningar ökas om man gav förmåner i skattehänseende. Filialbildning av företag i andra delar av landet kan ju ske mycket snabbt. Man kan alltså ordna förhållandena fortare, om man ger skatteförmåner och därigenom lockar företag att upprätta filialer i de delar av Norrland där det framför allt behövs sysselsättning. Man kan méd fog förmoda att lägre skattesats skulle innebära förmånen att betydligt snabbare få i gång verksamheter inom de områden där detta är önskvärt. Jag vill påpeka att det är angeläget att vi inte bara väntar och skjuter allting på framtiden, utan att vi bör se till att det sker någonting omedelbart. Läget är sådant att snabba åtgärder behövs för att icke önskvärda följdverkningar inte skall uppstå. Jag har här pekat på en rad åtgärder som med fördel skulle kunna användas, och vi begär i reservationen 1 att dessa frågor utreds. Bristen på arbetstillfällen och en fortgående utflyttning från Norrland motiverar att frågan om skattesystemets användning som lokaliseringspolitiskt instrument skyndsamt utreds.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

Herr talman!

I strängt taget alla frågor som det här gäller har det förekommit reservationer från oppositionen, ofta enhälliga reservationer. Särskilt har detta varit fallet i den fråga vi nu behandlar, nämligen frågan om att ge skattelättnader för vissa regioner för att underlätta näringslivets lokalisering dit. Herr Larsson i Umeå redogjorde för de motionskrav som har framställts. När centern väcker en partimotion, vari vi kräver att investeringsfonderna generellt skall kunna användas som ett aktivt lokaliseringspolitiskt medel, sker detta för att underlätta investeringar och utbyggnad av industrier inom lokaliseringsområdena. Vi vet att investeringsfonderna i dag är fria inom dessa områden, men den åtgärden är vidtagen med anledning av det konjunkturläge som för närvarande råder. Vi menar att investeringsfonderna under vissa villkor bör släppas fria även generellt. Vi kräver också en utredning om hur vissa skattelättnader skall kunna genomföras för att underlätta den regionala verksamhet som vi vill se bedrivas — den lokaliseringsverksamhet på andra områden som vi i riksdagen arbetar för att få till stånd. Att vi reser dessa krav är beroende på att den regionalpolitik och den lokaliseringsverksamhet som vi bedriver på annat sätt inte har lyckats särskilt väl eller i varje fall inte har lyckats tillräckligt väl. Orsakerna därtill är många. Först slog man från regeringshåll under en mycket lång tidsperiod dövörat till och lyssnade inte till centerns krav på att man skulle sätta i gång en regional lokaliseringspolitisk verksamhet. De rent lokaliseringspolitiska åtgärder som kommit oss till del i form av lån och bidrag är givetvis bra, men de har inte visat sig vara tillräckliga. Kanske beror detta i stor utsträckning på att verksamheten kommit i gång för sent. Det var för sent att hejda den lavin som satts i gång från glesbygdsområdena mot de storstadscentra som vi har i landet. Vi bör pröva även andra vägar. Därför har vi i motion och reservation följt upp kravet på att försöka lösa problemet även skattelättnadsvägen inom de regioner där man nu har undersysselsättning. Det är inte bara Sverige som har problem med att vissa regioner har undersysselsättning eller dåligt utvecklad arbetsmarknad. Det gäller även flertalet andra länder i Västeuropa. Men i många av de länder som har samma ekonomiska system som vi och följaktligen är direkt jämförbara med Sverige har man beträtt de vägar som vi här föreslår och backar upp i reservationen. Som jag ser saken finns det alltså anledning att pröva även andra vägar för att söka nå fram till det mål vi har för regionpolitiken. Det finns anledning att utreda frågan om vi inte skulle kunna använda skatterna för att lösa lokaliseringsproblemen. Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Det är givetvis av stor betydelse för hela samhället att det skapas förutsättningar för företagsamhet inom det s.k. stödområdet, och då tänker man givetvis i första hand på Norrlandsproblemen. En första åtgärd borde då bli att på något sätt försöka neutralisera de högre produktionskostnader som träffar företagsamheten på dessa mera avlägset belägna orter. Sålunda spelar givetvis transportkostnader, kommunikationerna över huvud taget, de olika avgifterna m.m. en stor roll i produktionslivet. Därför har riksdagen, som det redan tidigare sagts här i dag, vid ett flertal tillfällen haft att ta ställning till motioner, som har syftat till sådana lösningar som skulle leda fram till en utjämning av kostnadsläget för denna företagsamhet jämfört med den som är belägen inom de mera folkrika trakterna. ring av beskattningen av flytande bränslen för att därmed skapa likställighet i priserna gentemot de centrala delarna av landet. En sådan utjämning torde vara möjlig att åstadkomma, om man vid införsel till de nordliga hamnarna hade en något lägre beskattning för att därigenom kompensera de höga transportkostnaderna till det inre av Norrland. Genom att man begränsar det lägre skatteuttaget till de nordliga hamnarna skulle dessa bränslen icke kunna säljas billigare i södra delen av landet, då transportkostnaderna hit ned skulle eliminera fördelen av de lägre skatterna vid Norrlandshamnarna. Vidare borde det vara möjligt att så länge vi har kvar arbetsgivaravgiften inte utta den i det s.k. stödområdet. Också beträffande energiskatten skulle det vara motiverat att ha en lägre avgift i Norrland. 1968 års lokaliseringsutredning har ju rätt ingående prövat möjligheterna att använda skattedifferenser, särskilt på det direkta beskattningsområdet. Givetvis är det angeläget att man icke genom en differentiering av skatten påverkar konkurrensförhållandena, och därför är det direkta skattesystemet mindre lämpat härför. Därför verkar det som om en differentiering av den indirekta beskattningen och de olika avgifterna — t.ex. arbetsgivaravgiften och energiskatten — är ett mer lämpat instrument för att utjämna Norrlands kostnadsproblem. Den av mig nämnda utredningen konstaterar att det är svårt att finna ett sådant behov av avskrivningsmöjligheter att de nuvarande icke skulle räcka till för ett nytt företag att konsolidera sig. Däremot anser utredningen att ett främjande av investeringarna kan vara en bra stimulans. Man menar emellertid att det kan ske genom en användning av investeringsfonderna. Dessa bör därför få användas fritt inom stödområdet även under högkonjunktur. Vi har också pekat på detta i vår reservation. Här finns säkerligen ett effektivt medel att stimulera till ökade investeringar i Norrland. Utredningar tar ju ofta lång tid, och därför anser jag att det är bäst att nu koncentrera sig på de indirekta skatterna och avgifterna och så fort som möjligt försöka nå ett resultat. Jag tror att man därmed på ett effektivare sätt kan åstadkomma förbättringar i fråga om det vi nu begär. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Det är inte första gången som riksdagen har att behandla yrkanden som de vi har här i dag. Riksdagen har under senare år konsekvent avvisat yrkanden om att vissa regioner, verksamheter, varor och tjänster skall ges särskilda skattesubventioner. Vare sig det gällt åtgärder på arbetsmarknadsområdet, lokaliseringseller miljöpolitik har riksdagen på förslag av bevillningsutskottet uttalat att dessa ändamål bättre främjas genom statliga bidrag. Inte heller skatteutskottet vill vara med om någon regional differentiering av skattebestämmelserna. Vi säger att det klart strider mot principen att skatten bör vara konkurrensneutral. Det skulle dessutom i hög grad komplicera vår skattelagstiftning, och den tycker väl de flesta är nog komplicerad som den är, liksom den är svårtillämpad enligt mångas mening. Lokaliseringsutredningen har sagt: ”En sådan ”regional” skattepolitik är förenad med så stora komplikationer, att den redan ur tekniska synpunkter synes svår att genomföra. Vidare är möjligheterna till avskrivningar på anläggningstillgångar och nedskrivning av varulager samt avsättningar till investeringsfonder så stora, att beskattningen av ev. företagsvinster knappast är något av de största problemen vid lokalisering till stödområdet.” Motionärerna vill ju också ha temporära skatteförmåner vid nyinvesteringar i stödområdet. Om särskilda skatteförmåner för företag vid deras investeringar i stödområdet säger lokaliseringsutredningen: ”En skattefördel av detta slag skulle kunna konstrueras så, att företaget fick rätt att använda obeskattade vinstmedel vid investeringar i vissa av statsmakterna bestämda regioner. Starka skäl synes kunna anföras för att skapa en sådan ordning. Då utredningen trots detta inte är beredd att föreslå åtgärder i denna riktning, är skälet helt enkelt det, att den anser det inte nödvändigt med dylika bestämmelser. Nuvarande bestämmelser om avsättning till och användning av investeringsfonder torde nämligen helt kunna tillgodose de syften en speciallagstiftning av ovan antydd art skulle främja. Under sådana förhållanden synes det onödigt att ytterligare komplicera vår skattelagstiftning med bestämmelser av angiven innebörd.” Det är alltså lokaliseringsutredningens syn på saken. Investeringsfonderna har ju också i praktiken använts på sådant sätt, och de är i dag, vilket kanske bör understrykas, i realiteten fria i stödområdet. Då riksdagen har debatterat denna fråga så många gånger tidigare nöjer jag mig med detta. Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Jag ville bara helt kort vända mig mot det resonemang som herr Brandt för om att riksdagen tidigare har uttalat sig så konsekvent i denna fråga. Det som jag underströk i mitt inledningsanförande är att det är regeringspartiet som helt konsekvent har sagt ifrån om detta. Är det beroende på att man tycker att lokaliseringspolitiken och lokaliseringsverksamheten för närvarande är så bra att man inte behöver göra någonting åt dem, så är det klart att man har fullt fog för sitt ställningstagande. Jag gör inte precis den bedömningen.

Det finns alltså gott fog för att göra en utredning om hur en differentiering skulle verka och vilka möjligheter den skulle ha att ge resultat i lokaliseringsverksamheten.
Herr talman! Jag kan förstå herr Sundkvists uppfattning i denna fråga. Men om herr Sundkvist skall vara kvar i skatteutskottet för framtiden och vi skall börja tillämpa de här principerna, då får herr Sundkvist se på svårigheter, verkliga svårigheter, att skapa en skattelagstiftning som vi vill ha så enkel och lättillämpad som möjligt. Det skulle bli nästan hopplöst för oss.

Herr talman! Jag kommer att begränsa mig till den del av utskottets betänkande som behandlar motion 1143, väckt av oss centerpartister från Norrbotten. I motionen har vi tagit upp frågan om att nya stödformer bör utredas som kan stimulera etablering av bl.a. filialföretag i det inre stödområdet. Om man ser på det hittills uppnådda resultatet av lokaliseringspolitiken under försöksperioden för Norrlands inlands del, så finner man att det är mycket magert. Intresset för industrietableringar har varit dåligt. Så långt man nu kan bedöma måste nya arbetstillfällen snabbt skapas inom just industrisektorn om man på ett avgörande sätt skall klara upp sysselsättningsproblemet i Norrlands inland. Det är klart att det finns andra näringsgrenar också, men jag skall inte gå in på dem i detta sammanhang. Vi vet ju att om vi inte får en snabb stabilisering av sysselsättningsmöjligheterna så riskerar vi att stora delar av inlandet rasar ihop. Det är just med utgångspunkt häri som vi har väckt vår motion, där vi har betonat att man måste tillgripa nya stödformer utöver dem vi har i dag för att få företag utanför stödområdet att flytta in till inre stödområdet. Vi har i motionen föreslagit ett system med industrietableringsfonder — liknande investeringsfonderna — men att reglerna för avsättning till industrietableringsfonder skall vara förmånligare än vad som gäller för investeringsfonderna. Med detta förslag har vi motionärer inte uteslutit att investeringsfonderna även i fortsättningen i största möjliga omfattning används i lokaliseringspolitiskt syfte. Skatteutskottets socialdemokratiska majoritet vill inte biträda vårt krav på en utredning om speciella industrietableringsfonder för Norrlands inland. Utskottet menar att nuvarande bestämmelser om avsättning till och användning av investeringsfondsmedel tillgodoser de syften som en sådan speciallagstiftning skulle kunna främja. Jag vill med anledning härav säga att det måste vara ett ställningstagande från utskottsmajoritetens sida som inte är grundat på de verkliga förhållandena. Utskottsordföranden sade nyss här i talarstolen att det inte är första gången vi diskuterar de motioner som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 53. Vad beträffar motionen 1143 kan jag säga till skatteutskottets ordförande att detta är första gången som denna har behandlats i skatteutskottet. Den motionen har väckts helt enkelt därför att vi har sett att utvecklingen i Norrlands inland är sådan, att extraordinära åtgärder måste vidtas innan det slutar med en katastrof. Utskottets ordförande citerade lokaliseringsutredningen. Han tycker tydligen att de nuvarande bestämmelserna om avsättning till och användning av investeringsfonderna på ett så avgörande sätt skulle tillgodose de krav som vi framfört i motionen, att motioner i stil med den vi har väckt inte skulle behövas. Det har emellertid nu visat sig att det inte räcker med dessa bestämmelser.

Syftet därmed skulle vara att stimulera företag utanför stödområdet att göra investeringar i länet.” Jag tycker att andemeningen i detta citat är helt i linje med de tankegångar som vi fört fram i motionen 1143. Just för inre stödområdet måste man skapa nya instrument utöver de möjligheter investeringsfonderna ger i dag, om vi över huvud taget skall kunna räkna med en ytterligare — ja, ”ytterligare” är kanske inte det rätta ordet, eftersom vi ju knappt fått någon del härav — investeringar inom stödområdet, speciellt inom det inre stödområdet. Nu fordras det snabba åtgärder för att skapa ny sysselsättning i inre stödområdet. Den effektivaste formen härför är etableringar av filialföretag. Jag kan också nämna att länsstyrelsen i Norrbottens län har sagt att man inom de närmaste två åren måste få minst 2 000 nya arbetstillfällen i länet, och de måste skapas inom industrisektorn dels genom etablering av filialföretag, dels genom statliga industricentra. Beträffande det sistnämnda alternativet vet vi att resultatet hittills är tämligen magert. Därför står hoppet till filialföretagen. Beträffande inre stödområdet har länsstyrelsen föreslagit — jag skall inte räkna upp orterna — att sammantaget 1 200 nya arbetstillfällen snabbt måste skapas. Jag vet inte på vilket sätt vi skall kunna få fram dessa nya sysselsättningstillfällen, om inte genom att skapa nya stödformer som verkligen stimulerar till etablering. De saknas tyvärr i dag. Jag vill just med utgångspunkt i detta säga att den argumentering som lokaliseringsutredningen har anfört — att det räcker med investeringsfonderna — och som här har citerats av bl.a. utskottets ordförande inte håller i dag vad gäller inre stödområdet. Det är därför man ställer frågan: Varför sker inga industrietableringar? Om dessa fonder verkligen är så bra att de täcker behovet, varför sker då inga etableringar i Norrlands inland?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

Herr talman! Utskottets talesman herr Brandt avfärdade förslagen om generella åtgärder med en axelryckning. Riksdagen hade behandlat de här ärendena vid flera tillfällen, sade han. Men det förhållandet att den socialdemokratiska majoriteten avvisar förslag kan ju inte betyda att vi skall avstå från att upprepa dem så länge som vi tror att förslagen är riktiga. Redan under allmänna motionstiden i januari väckte jag och några partikamrater en motion där vi yrkade på generella åtgärder i regionalpolitiskt syfte. Vi begärde att riksdagen skulle uttala att regionala stödåtgärder av generell natur bör sättas in för att skapa ett företagsvänligt klimat. Vi hävdar att företagsbetingelserna måste förbättras i norr, om vi skall mena allvar med lokaliseringspolitiken. Vi anförde att man bl.a. bör överväga en regional utjämning av priserna på bensin och oljor, lindring av energiskatten och andra differentieringar i skattehänseende som kan främja framför allt Norrlands utveckling. Vi yrkade också på att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle begära att 1968 års lokaliseringsutredning skulle få i uppdrag att skyndsamt behandla frågorna om ett regionalt slopande av den särskilda arbetsgivaravgiften. Anledningen är givetvis att vi har upptäckt att de hittills vidtagna åtgärderna har varit otillräckliga. Sysselsättningsfrågorna i norra delarna av landet måste lösas. Det är nödvändigt att bygga på den ekonomiska stimulansen och att det sätts in åtgärder av en sådan omfattning att näringsstrukturen förbättras. Här har sagts tidigare — och det framgår av ett flertal utredningar — att skatteinstrumentet används i flera industriländer. Varför skulle inte vi i vårt land kunna pröva det inslaget också? På sikt är säkert en stimulans av det här slaget den billigaste åtgärden för samhället. Fler och fler tycks också stämma in i denna kör. Jag vill hänvisa till att dessa förslag om skatteinstrumentet finns med — såvitt jag vet nu för första gången — just i de åtgärdsförslag som avlämnats från Norrbottens län. Herr talman!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
Herr talman! Att socialdemokraterna avslår ett yrkande kan inte bli anledning för andra att avstå från att yrka vidare, säger herr Öhvall. Nej, självfallet inte! Jag har aldrig syftat till det med mitt anförande. Jag motiverade kort och gott utskottets avslagsyrkande och även mitt eget. Riksdagen har ju flera gånger tidigare debatterat denna fråga, och även lokaliseringsutredningen har sagt sin uppfattning. Med hänsyn därtill ansåg jag mig inte böra ta upp kammarens tid med någon längre debatt. Samma är väl också anledningen till att vi har skrivit så kortfattat i utskottets betänkande. Vidare säger herr Stridsman: Varför sker det inga investeringar i stödområdet? Det beror naturligtvis på många omständigheter som vi inte kan diskutera här, men inte tror jag att det beror på beskattningen. Ett företag måste ändå ge vinst innan det beskattas, och det dröjer väl åtskillig tid i inledningsskedet innan det blir några bekymmer med den saken.

Herr talman! Jag kan be herr Brandt om ursäkt om jag har rubbat tidsplaneringen för honom och enligt hans mening uppehållit kammaren alltför länge. Men vi som lever mitt uppe i denna problematik med undersysselsättning i Norrland finner dessa frågor betydelsefulla.
Herr talman! I motionen har vi syftat just på de större företagen som finns utanför stödområdet i dag. Vi vill försöka få dessa större företag att genom filialföretag etablera sig inom det inre stödområdet. Vi har fått företag som L M Ericsson, ASEA, SAAB och Scania till Norrbotten. Det är inte fråga om att inte dessa företag ger vinst. Dessa företag har stora vinster, och det finns säkert en mängd andra företag, t.ex. de börsnoterade, som ger stora vinster. Vad är det som skulle hindra — om man fick speciella stimulansvillkor — att man försökte stimulera dessa företag att etablera filialenheter inom det inre stödområdet? Vårt förslag om skapande av speciella industrietableringsfonder avser just detta. Utskottets ordförande har ännu inte svarat på frågan varför han tror att det räcker med de nuvarande investeringsfonderna. Vårt förslag med industrietableringsfonder speciellt för det inre stödområdet skulle ge ett bättre resultat.
Herr talman! Jag har inte klandrat herr Öhvall för hans deltagande i debatten — han höll inte något längre anförande än vad jag gjorde — men jag ville förklara varför jag inte anförde någon längre motivering. Anledningen var alltså att vi tidigare har debatterat denna fråga, varvid vi redogjort för utskottets syn. Det var inte något klander mot dem som har deltagit i debatten här.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 54 behandlas motioner, i vilka begärs en utredning i vad gäller beskattning av fiskare som utövar sin verksamhet på avlägsna fiskeplatser. Motionärerna — från folkpartiet och centern — vill att man skall jämföra de här fiskarna i beskattningshänseende med sjömännen, som man redan har särskilda skatteskalor för. De skäl som gäller för sjömän som arbetar på fartyg i fjärrfart är likartade med de skäl som fiskare med fog kan åberopa då de bedriver sitt fiske på avlägsna fiskeplatser. Lika litet som sjömännen kan fiskarna — i och med att de befinner sig ute på sjön, avlägset från hemmet — utnyttja de förmåner från samhället som vi andra medborgare, som har vår vistelse i land, dagligdags kan tillgodogöra oss. Våra grannländer behandlar sin fiskarbefolkning efter särskilda regler, och vi borde även här i Sverige kunna medge sådana förmåner. Motionärerna, liksom reservanterna i utskottet, begär en utredning för att få frågan allsidigt belyst. Har man i det ena fallet funnit det riktigt att kompensera en yrkesgrupp för den förlust av förmåner som dess medlemmar åsamkas genom att de ligger borta från hemmet, bör man ju ge en annan yrkeskår, som arbetar under samma eller liknande förhållanden, samma behandling i skattehänseende. De fiskare som arbetar i avlägsna fiskevatten bör därför enligt vår uppfattning ges samma behandling som yrkesgruppen sjömän. Utskottsmajoriteten hänvisar till det direkta stöd som ges näringsgrenen och menar att det är till fyllest. Vi har väldigt svårt att förstå majoritetens uttalande här. Varken motionärerna eller reservanterna begär ju ett stöd till näringen, utan vi önskar att den enskilde medborgaren, som går miste om samhällets förmåner i viss utsträckning, skall få en rättvis behandling i skattehänseende — en kompensation genom lägre skatt. Vi har principiellt redan tagit fasta på detta när det gäller sjömansskatten, men när det alltså rör fiskarna kan man inte göra det. Utskottsmajoriteten hänvisar till att näringen får ett ekonomiskt stöd — men det är en helt annan sak. Vi stöder många näringar, men här gäller det den enskilda individens förhållande — den nytta han som medborgare kan dra av samhällets service. Den minskade service han åtnjuter skulle således kompenseras i skattehänseende. Den principen är fastslagen.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

Herr talman! Som jag ser det gäller det här ärendet ytterst om en grupp i samhället — i detta fall yrkesfiskare — skall vara beroende av vad vissa lokala prövningsnämnder anser eller om man skall utreda om inte fiskarna, som ju tvingas utföra sin verksamhet på avlägsna fiskeplatser, bör behandlas lika oavsett var de är mantalsskrivna. Det borde inte vara någon större svårighet att finna att det senare alternativet är att föredra, speciellt som det inte förändrar någonting i praktiken för den här yrkeskåren och inte heller påverkar statsbudgeten mer än nuvarande regler gör. Ett bifall till reservationen, som är fogad till betänkandet, kan undanröja en nu rådande orättvisa och ett stort osäkerhetstillstånd. Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den svenska skattelagstiftningen innehåller vissa särskilda bestämmelser för beskattning av sjömän, och de har tillkommit därför att sjömän inte på samma sätt som vi andra har möjlighet att utnyttja de sociala anordningar som vi har tillgång till. Genom det beslut som 1970 års riksdag fattade har vissa förenklingar införts när det gäller administrationen av sjömansskatten. Men ett antal fiskare bedriver också regelmässigt fiske bortom den linje som i sjömansskattehänseende bildar gräns mellan näroch fjärrfart. I vår reservation begärs en utredning i syfte att få till stånd skattelättnader även när det gäller fiskarna, och såsom vi ser det vore det orättvist om man inte skapar likställighet mellan de här yrkeskategorierna. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Bortavaron blir alltså aldrig så lång som perioderna för sjömän. Men om fiskarna kan påvisa att de har onormalt höga omkostnader för inkomsternas förvärvande har tidigare prövningsnämnderna kunnat fastställa ett avdrag som beviljas fiskarna. Det har vid den senaste taxeringen av prövningsnämnden i Göteborgs och Bohus län fastställts till 550 kronor. Man skall därvidlag bara ”göra troligt” att man har utgifter. Sedan kan fiskarna få utnyttja ett 10-procentigt värdeminskningsavdrag på anskaffningskostnaderna för skrov, motor och annan fast utrustning. Det är också en fördel. Vidare är fiskarna, i den mån de köper proviant i Sverige, befriade från mervärdeskatten. Det betyder alltså att de köper sin proviant 17,65 procent billigare än de matvaror eller livsmedel som konsumeras inom landet. Riksdagen har för innevarande budgetår anslagit sammanlagt 30 miljoner i stöd till fiskerinäringen på olika områden. Är det nu så att det förekommer större merkostnader än som motsvaras av det avdrag som prövningsnämnden i Göteborgs och Bohus län fastställt till 550 kronor, så finns det möjligheter för fiskarnas organisationer att i fortsättningen hos riksskatteverket visa fram dessa faktiska kostnader och därefter på administrativ väg få ett högre omkostnadsavdrag fastställt.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

Herr talman! Det var en direkt felsägning, förmodar jag, av herr Kristenson då han sade att fiskarna köper sina livsmedel 17,65 procent billigare än andra. Vi har ändå fortfarande bara 15 procent i moms, så för varje krona betalar vi 15 procent i moms. Tillägget 17,65, som vi har för att nå det resultatet, är ett omräkningstal och inte en skatt. Herr Kristenson talade om sjömän och fiskare och sade att fiskarna kan minsann komma hem och behöver inte ligga ute som sjömännen gör. Men ligger man på avlägsna fiskeplatser — t.ex. vid Island — är det inte så förfärligt lätt att fara hem på eftermiddagen och vara hos familjen, utan det rör sig om stora avstånd. Både motionärerna och vi reservanter har också sagt att det gäller fiskare som fiskar på avlägsna fiskeplatser — det är inte fråga om dem som fiskar utanför stugan. Herr Kristenson åberopade vilka förmåner fiskarna skulle ha när det gäller att få göra avdrag för omkostnader. Ja, dessa möjligheter har ju alla medborgare. Har man omkostnader för intäkternas förvärvande har man rätt att göra avdrag och få detta prövat. Det är inget speciellt som gäller för fiskarna eller någon särskild förmån som de har fått, utan det är en rättighet som varje svensk medborgare har. Nej, frågan gäller om man skall jämföra fiskare som ligger långt borta från hemmet med sjömän och få en lättnad i beskattningen för dem, och den gäller inte de helt andra saker som herr Kristenson här talade om.

Herr talman! Jag minns ett omdöme om det svenska skattesystemet, som jag för något år sedan hörde en känd skatteexpert och utredningsman fälla. När ett förslag som han arbetade med utsattes för kritik på grund av dess bristande konsekvens såg han mycket förvånad ut och sade: ”När det inte finns någon konsekvens någon annanstans i skattesystemet, varför skulle det då finnas just här?” I dag behandlar vi ett avsnitt av skattesystemet, där jag tror att bristen på konsekvens är osedvanligt uppenbar. Det är ju inte så, herr Kristenson, att vi diskuterar huruvida vi i skattesystemet skall införa ett undantag från de huvudregler som gäller för de flesta medborgare, utan frågan är om vi skall ta bort ett undantag från undantaget. Vi har alltså här en grupp människor som färdas på sjön och som därför att de bedriver sitt arbete långt borta från hemmet och fäderneslandet har fått en kompensation för att de inte fullt ut kan begagna sig av alla de nyttigheter som landet annars erbjuder. Men en enda kategori av dessa som färdas och arbetar på sjön har tagits undan från undantaget. Ingen har kommit på idén att dela in personalkategorierna i annan sjöfart och exempelvis säga att maskinister skall erlägga sjömansskatt men inte intendenturpersonal. Man får syssla med vad som helst på sjön och ändå sjömansbeskattas, förutsatt att man inte sysslar med fiske. Det är det enda man inte får göra, om man vill erlägga sjömansskatt. Man kan i övrigt ha helt jämförbara förhållanden, vara borta lika länge och färdas precis lika långt, man behandlas ändå på annat sätt bara därför att man fiskar när man befinner sig på sjön. Motionärer och reservanter har tyckt att vi äntligen borde kunna ta bort detta undantag från undantaget. Sedan vill jag understryka vad herr Larsson i Umeå sade, nämligen att här är det verkligen inte fråga om näringspolitik. Ingen har kommit på idén att kalla sjömansskatten för ett led i stödet åt rederinäringen. Det är inte så. Det är i stället de enskilda sjömännen som vi har försökt skapa rättvisa åt genom sjömansskatten. Om rederinäringen skall ha stöd, så skall den ha det på annat sätt — liksom fiskerinäringen. Det är visserligen sant att en fiskare ofta äger en del i den båt han färdas med och varifrån han fiskar, men det gäller i mycket hög grad även annat sjöfarande folk. Partrederiet är en vanlig företagsform i den mindre sjöfarten. Men om en ombordanställd råkar vara delägare i sitt fartyg diskvalificeras han inte från sjömansskatt på sin lön fördenskull. Fiskare diskvalificeras däremot. Det är faktiskt mycket svårt att förstå varför. Historiskt kan vi förstå det, därför att när man på sin tid diskuterade och småningom införde den s.k. sjömansskatten hade fisket i mycket mindre utsträckning än i dag karaktären av långfararyrke. Det har blivit en annan karaktär på det fiske som vi alltjämt har kvar; det har kommit att mera närma sig den mindre sjöfarten. Visst kan fiskaren gå till Danmark, när han har fått sin fångstranson full. Det händer också ofta att han går till Skottland — hellre än att bli liggande uppe vid Island, som någon sade. Fiskaren kan vara borta precis lika länge som de sjömän som går i inte alltför avlägsen fart men som har förmånen att beskattas enligt sjömansskattereglerna. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att både konsekvens och rättvisa kräver att fiskare i skattehänseende behandlas exakt på samma sätt som andra människor, som färdas och arbetar på havet, och därför ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Vidare har det sagts att det finns en likhet mellan sjömän och sådana fiskare som bedriver sitt fiske på avlägsna vatten; herr Larsson och herr Carlshamre nämnde i sammanhanget Island. Ni är väl inte så okunniga att ni inte vet att det i dag knappt finns islandssill att köpa i svenska affärer? Det finns inte sill att dra upp ur havet uppe i de isländska fiskevattnen ens för de isländska fiskarna. De svenska fiskarna är inte så dumma i sin yrkesutövning att de går dit upp och tillbaka igen med tomma båtar. De fiskare från Västkusten som i dag bedriver fiske på avlägsna fiskevatten är långafiskarna, som i två femveckorsperioder går ut till Shetland eller Rockall och fiskar långa. Det är de verkliga långvägsfiskare vi har kvar i vårt land: vi har inga som fiskar upp vid Island. Det finns, om jag är rätt underrättad, några fiskebåtar från Österjön som går upp till Lofoten och under några veckor på våren fiskar lax i de norska fjordarna, men hur många det rör sig om har jag ingen uppfattning om. Det finns alltså inga sakliga skäl att behandla fiskarna som en särskild yrkesgrupp i beskattningshänseende, när man inte i utredningskravet tar med också andra grupper som inte heller alltid, varje dag hela året om, kan utnyttja sociala och andra förmåner som samhället ställer till medborgarnas förfogande.
Herr talman! Bevisbördan åvilar väl här egentligen herr Kristenson. Vad det gäller att bevisa är int4e att det är någonting som skiljer fiskare från långtradarchaufförer utan att det är någonting som skiljer fiskare från andra sjömän. Det är det frågan gäller. Vi har inte hävdat att det är någon likhet mellan fiskare och sjömän — det är en identitet: en fiskare är en sjöman. På samma sätt som en maskinist eller en kock ombord är en sjöman, är en fiskare en sjöman: han utför sitt arbete på havet. Det är det det gäller, och herr Kristenson skall bevisa för mig att det inte finns någon likhet mellan sjömän och fiskare i arbetsförhållandena. Sedan kan jag säga att jag i och för sig skulle kunna tänka mig att det kan vara skäl att pröva om inte andra människor som har en mycket svag anknytning till hemlandet, som sällan har tillfälle att vara hemma och utnyttja den service som finns, på något sätt skattevägen borde kompenseras för detta. Men man skall komma ihåg att just de kategorier som herr Kristenson nämner, de mycket resande människorna, faktiskt har ett annat skattesystem. Sådana människor reser nämligen på traktamenten, och traktamenten är helt avdragsgilla vid beskattningen. En fiskare får i Göteborgs och Bohus län, som herr Kristenson så riktigt upplyste, tillgodoräkna sig ett slags traktamente skattefritt på 550 kronor om året. Låt oss säga att det är ett rimligt och normalt traktamente för på sin höjd tio dagar. Men det får han för hela året. Även där är det alltså en skillnad. Men vad frågan gäller är alltså: På vilket sätt är en fiskare i sin gärning och sin vistelse på havet annorlunda ställd än en sjöman som uträttar ett annat slags jobb? Man kan mycket väl, herr Kristenson, komma i ett läge då vi ombord i våra fiskefartyg, stora, moderna fiskefartyg, kommer att ha personal som är uteslutande sjömän, som inte sysslar med upptagandet av fisk ur havet utan som sysslar med fartygets skötsel och navigation. Är de inte heller sjömän därför att den båt de färdas med råkar syssla med fiske? Vi skiljer inte på tankbåtar och torrlastfartyg i det här avseendet; det är bara fiskebåtar som särbehandlas. Det är därför som jag menar att bevisbördan i det här fallet åvilar herr Kristenson. Vad är det som gör att under i övrigt helt jämförbara förhållanden — och det är bara dem vi talar om; vi talar endast om de fiskare som har sådana förhållanden när det gäller avstånd och bortovarons längd som sjömän — en fiskare skall behandlas annorlunda än en annan sjöman?

Herr talman! Om bevisbördan ligger på mig eller på herr Carlshamre kan vi kanske göra upp efteråt. Han stöder ändå en reservation, som vill göra avsteg från nu gällande regler, och då brukar det vara kutym här i riksdagen att den som vill göra det också skall dra fram bevis för att man bör förändra den gällande lagstiftningen. Men oavsett vem som har bevisbördan tycker jag att det ändå är en kolossalt stor skillnad mellan framför allt sjömän anställda i fjärrfart, som är borta från Sverige under långliga tider, och fiskare som bara är borta från hemlandet under mycket korta perioder.

Jag kan inte finna att en yrkesgrupp, bara för att man har ett gungande däck under fötterna att arbeta på, i beskattningshänseende skall särställas jämfört med andra yrkesgrupper i vårt land, som också har kanske t.o.m. längre bortovaroperioder från hemlandet än vad fiskarna har. Det finns alltså inga sakliga argument för att vi skall bifalla reservationens hemställan.
Herr talman! Herr Kristenson skall inte missuppfatta situationen. Ingen har föreslagit att vi skall avskaffa sjömansskatten för sjömän i fjärrfart. Det behövs ingen argumentation, de har sådana förhållanden att sjömansskatten är motiverad. Det enda som har yrkats är att en annan kategori sjömän i den mån de har samma förhållanden som andra sjömän skall behandlas lika. Går de hemma i skärgården skall de inte ha någon sjömansskatt. Ingen har begärt det. Endast i den mån de har samma förhållanden vad gäller avstånd och bortovaro som de kategorier av sjömän som har förmånen att ha sjömansskatt, skulle fiskarna också ha det. Något annat har inte någon människa begärt. Detta är inte — som jag kan se det i varje fall — att yrka något undantag för en speciell kategori yrkesmän från normala skatteregler, utan att göra slut på ett undantag från undantaget. Det är helt enkelt att få fiskare definierade som sjömän, vilket de är, inte därför att däcket gungar, herr Kristenson, utan därför att vissa grupper fiskare — det må nu vara ett litet antal än så länge — har alldeles samma förhållanden i sitt arbete som andra sjömän.

Herr talman! Vad vi har begärt är att få en utredning — vi har inget färdigt förslag, och den här frågan tarvar naturligtvis utredning. Vi vill jämföra dessa fiskare med sjömän, och jag vill påminna herr Kristenson om att när vi i bevillningsutskottet tog propositionen om särskild skatt för sjömän var motivet att de inte kunde utnyttja de fördelar som samhället ger de människor som är hemma. Och är det så att fiskarna ligger borta gäller samma förhållanden för dem. Nu säger herr Kristenson att det där med Island var förfärligt egendomligt, där finns ju ingen sill kvar. Men vi vet i varje fall inte hur länge det är så och hur fisken kommer att gå ute i Atlanten, och om inte fiskarna ligger borta långt från hemmet på avlägsna fiskeplatser så finns det inget motiv för att de skall få en särskild skatteskala — det är ju villkoret. Man får hålla det klart, och det gäller en utredning.

Herr talman! Vi har under flera år begärt vissa ändringar i förlustutjämningsförordningen av år 1960. En av de allra viktigaste ändringarna skulle innebära att förlustavdraget kunde användas, även om t.ex. ett företags aktier övergår till annan hälftenägare. För närvarande är det så att om ett företag har t.ex. två ägare och den ena kompanjonen avlider och aktierna försäljs till en utomstående eller till den andre innehavaren, bortfaller också möjligheten att använda förlustavdraget. Vi kan inte finna detta rimligt och tillfredsställande. I motionerna begär vi också att det förslag till progressionsutjämningssystem som lades fram redan 1957 blir genomfört. Motivet för detta har ju blivit allt starkare med hänsyn till att progressiviteten blir allt hårdare. Speciellt för människor som har mycket ojämna inkomster måste det vara ytterligt otillfredsställande att de skall drabbas av en betydligt hårdare skatt än de skulle behöva göra om det vore möjligt att företa en progressionsutjämning mellan de olika åren. Vi föreslår i motionen också ett system med en mera allmän resultatutjämning. Vi har i viss mån ett sådant system vad gäller skogslagstiftningen, där det finns möjlighet att göra avsättningar till ett skogskonto och på det viset fördela inkomsterna över ett flertal år. Vi menar att det är på tiden att tillsätta en utredning för att åstadkomma ett mera allmänt sådant system. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Jag vill i första hand ta upp några synpunkter kring reservationen 3 till betänkandet nr SS, som skatteutskottet här har avgivit. Som herr Magnusson i Borås sagt behandlar hela utskottsbetänkandet resultatutjämning och närliggande problem. Detta är en sak som verkligen inte är ny i riksdagen. Om man går tillbaka i tiden och läser historien, finner man att argumenten många gånger är desamma. Låt mig alltså koncentrera mig på reservationen nr 3, som behandlar möjligheterna till en öppen resultatutjämning genom kontometod. Det finns i dag investeringsfonder som är tillgängliga för aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparbanker, lagervärderingsregler för företag som arbetar med lager, och det finns skogskonton. Vidare har vi lagstiftning om ackumulerad inkomst, dvs. när inkomsten är intjänad under ett antal år men utfallet under ett enda. Dessa lagstiftningar ger alltså möjligheter till utjämning av inkomster mellan olika beskattningsår. Reglerna är i första hand avsedda för företagen som — bl.a. av skäl som är svåra att påverka för dem — ju har mycket växlande resultat mellan olika år. Därför är det helt befogat med sådana regler som är speciellt inriktade på företagen.

Enligt reservanternas mening finns här klara skäl att utvidga möjligheterna till resultatutjämning, bl.a. för att avskaffa de olika betingelser som finns för olika företag. Det finns alltså klara skillnader, vilka tar sig uttryck i att företag av olika storleksordning ofta behandlas olika vid tillämpning av nuvarande regler. Som jag ser saken är det helt enkelt fråga om en favorisering av stora företag eller om man så vill en diskriminering av de mindre. Det senare är en allvarlig sak. Vi vet att de mindre företagen dessutom oftast är mera beroende av främmande kapital än de stora, som ofta har andra möjligheter att konsolidera sig. Detta gör att man där med olika resultat för olika år och utan utjämningsmöjligheter blir speciellt diskriminerad från konsolideringssynpunkt. Den ekonomiska politik som vi fört, som främst tagit sig uttryck i hög ränta och rätt hård kreditåtstramning, drabbar de små företagen, och skälen för en resultatutjämning mellan olika år blir därigenom inte mindre. Tvärtom! För att ge en möjlighet till stabilisering och konsolidering för i första hand även mindre företag bör vi enligt vår mening utreda ett system med resultatutjämning genom användande av en kontometod. Det är i det sammanhanget ganska naturligt att man samtidigt ser på samhällets möjligheter att kontrollera användningen av konton av just den här typen. Det bör vara ganska enkelt att anknyta arbetsmarknadspolitiska och lokaliseringspolitiska motiv till användningen av dessa investerings konton med det syfte vi i allmänhet anger, nämligen att upprätthålla så jämn och full sysselsättning som möjligt i alla delar av landet och inom företag av olika storleksordning. Ett investeringskonto som kan användas under vissa från samhällets sida preciserade villkor och alltså beskattas i den mån det upplöses under andra förutsättningar skulle eliminera brister inom ramen för nuvarande system och skapa förutsättningar för en rättvisare behandling från skattesynpunkt av företag som arbetar under olika former. Det brukar invändas att detta skulle bli kostsamt för stat och kommun, men här finns naturligtvis möjligheten att införa ett sådant system successivt. Dessutom är de flesta eniga om att påkänningarna för stat och kommun är ganska kortsiktiga; genom resultatutjämningsmöjligheten skapar man egentligen förutsättningar för många företag att producera mera och sysselsätta flera. Därför bidrar man till en snabbare tillväxt utan särskilt påtagliga nackdelar. Med dessa ord vill jag helt enkelt yrka bifall till reservationen 3. Jag har för min del inte kunnat biträda reservationerna 1 och 2. Att jag inte kunnat biträda reservationen 1 beror på att jag tycker att vi med dagens lagstiftning har en rätt hygglig förlustutjämningsmöjlighet. De problem som funnits har snarast bestått i att det gäller att skydda sig mot skattesmitning i olika sammanhang genom handeln med förlustbolag. Nyligen såg jag i en PM att företagskatteberedningen har uppmärksamheten riktad på dessa problem. Huruvida man ämnar komma med några förslag på detta område återstår att se.

Därmed blir så att säga hoppen i skatteuttag betydligt mera likvärdiga mellan olika skattebetalare än hittills.
Herr talman! Jag skall bara be att få rätta en felaktighet från herr Olof Johansson, nämligen hans uppfattning beträffande handeln med de s.k. förlustbolagen. Den sittande företagsutredningen har lagt fram ett delbetänkande i vilket konstaterats att det inte är där det sker sådana affärer utan i de s.k. vinstbolagen. Företagsutredningen kommer att lägga fram ett förslag i denna fråga.

Det förekommer ju inte sällan vid dödsfall, om det är två delägare i ett företag, att aktierna övertas av den som lever vidare, av änkan eller av stärbhuset. Det nuvarande systemet är enligt min mening orimligt, eftersom det tar bort rätten att göra avdrag för förluster. Mitt yrkande avser ingenting annat. Därför är det enligt mitt sätt att se — och den uppfattningen har hitintills omfattats av de tre oppositionspartierna — ett synnerligen berättigat yrkande.
Herr Magnusson i Borås uppfattade kanske inte riktigt när jag sade att den nuvarande förlustutjämningslagstiftningen fungerar hyggligt enligt mitt sätt att se. Jag är medveten om att företagsskatteutredningen också ägnar sig åt andra problem i förlustutjämningsförordningen än dem som tas upp i reservationen 1. Jag nämnde emellertid att jag anser att de förstnämnda problemen är de väsentligaste i detta sammanhang. Det har nämligen förekommit en hel del missbruk på detta område genom just handeln med förlustoch vinstbolag, som det gäller att förhindra.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås har redogjort för motionerna och reservationerna 1 och 2. Herr Olof Johansson har polemiserat mot dessa två reservationer. Inte bara av den anledningen utan också därför att vi har behandlat dessa frågor i riksdagen under ett flertal år skall jag fatta mig kort. Vissa av dessa frågor har vi t.o.m. behandlat varje år sedan år 1960. Därför hoppas jag att ingen blir ledsen över att jag fattar mig lika kort som utskottet har gjort med hänsyn till detta. Motiveringen till bevillningsutskottets avstyrkande tidigare år då vi har behandlat dessa frågor var kontrolltekniska och andra skäl. Man hänvisade till att den svenska skattelagstiftningen i huvudsak bygger på principen om beskattningens slutenhet. Det som under ett visst beskattningsår skall beskattas är de under året influtna intäkterna, naturligtvis med avdrag för under samma år löpande kostnader. Man har nu gjort två väsentliga avsteg från denna lagstiftning, nämligen skogskontolagstiftningen och beskattningen av ackumulerad inkomst. Då skall man emellertid uppmärksamma att det i båda dessa fall gäller inkomster som rätteligen har influtit under ett flertal år. I princip hänförs dessa till mer än ett beskattningsår. Men yrkandena här i dag avser ju något helt annat. Man yrkar en generell utjämning av inkomster som belöper sig på ett enda beskattningsår. Vad det skulle innebära har tidigare ingående redogjorts för i debatterna under de gångna åren. Vi menar att redan gällande beskattningsregler medger tillräckliga möjligheter att genom vinstreglerande dispositioner av skilda slag åstadkomma en faktisk utjämning mellan olika år av skattemässiga vinster och förluster. Med denna korta motivering, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill gärna fråga herr Brandt om han verkligen anser att vårt nuvarande system fungerar tillfredsställande för de mindre företag som inte har möjlighet att använda investeringsfonder och inte har möjlighet att genom värdering av varulager göra sådana vinstreglerande dispositioner som herr Brandt nämnde. Vi kan vara överens i rätt mycket, men jag hoppades att vi skulle kunna vara överens också på denna punkt — att här föreligger en klar brist i den nuvarande lagstiftningen.
Herr talman! Jag vet inte om företagsbeskattningssakkunniga kommer att ta upp detta problem, men det förmodar jag, eftersom de har i uppdrag att syssla med hela detta skattekomplex. Kan man finna någon bättre lösning än vi har i dag skall jag gärna medverka till att genomföra den.

Herr talman! Skattepolitiken är ett viktigt instrument för att åstadkomma ekonomisk utjämning. Men jag tror inte att man kan komma så mycket längre när det gäller att göra ytterligare justeringar av inkomstskatteskalorna, utan var man framför allt har att hämta de stora vinsterna är på avdragssidan. I motionen 581 föreslås en metod för att bevilja avdrag för skuldräntor som, om den genomfördes, skulle innebära en betydande inkomstutjämning även om man bibehåller avdragen totalt i samma omfattning som för närvarande. Bakgrunden är att ett ränteavdrag betyder mera i kronor räknat för den höge inkomsttagaren än för den låge inkomsttagaren. En hög inkomsttagare kanske bara behöver betala 20 procent av sina räntekostnader, medan den låge inkomsttagaren kanske får betala tre fjärdedelar eller hela räntekostnaden själv. Därför skulle det från jämlikhetssynpunkt vara rätt mycket att vinna om man ändrade konstruktionen på ränteavdraget så att man från nettoräntekostnaderna fick dra av en fast del i stället för att avdraget kopplas till inkomsttagarens marginalskatt. De personer som har skulder här i landet är ju framför allt de som har höga nettoinkomster och höga nettoförmögenheter — det har både låginkomstutredningen och kapitalskatteberedningen visat. Det är en oerhörd snedfördelning när det gäller att ha skulder. Att det förhåller sig så kan naturligtvis bero på många omständigheter, men en av förklaringarna måste man söka i skattesystemet. Man kan få en mycket gynnsam beskattning om man lånar pengar till inköp av aktier, mark och andra reala tillgångar. Genom ränteavdraget kommer man bort från beskattning för den del av inkomsten där marginalskatten är störst. Värdeökningen på tillgångarna blir obeskattad tills man säljer dem, och om man väntar några år blir det bara en liten del av värdeökningen som läggs till inkomsten för beskattning. Det är ingen tvekan om att insikten om att skattesystemet är konstruerat så har varit en stimulans för många att skaffa sig stora lån i samband med förvärv av fast kapital. Under efterkrigstiden har den allmänna ekonomiska expansionen, den på lång sikt kraftiga stegringen av värdet på aktier, mark och liknande tillgångar i kombination med skattesystemets utformning lett till en betydande förmögenhetsökning hos de stora kapitalägarna i vårt land. Som skattesystemet är utformat motverkar det dessutom ett boende på likaberättigad grund för olika inkomsttagare. Om två personer bor i samma hyreshus och i samma slags lägenhet är det en större stimulans för den höge inkomsttagaren att flytta till en villa med ränteavdrag än det är för den låge inkomsttagaren. För personer som bor i samma radhuslänga blir bostadskostnaden lägst för den som har högsta inkomsten. Om man inför ett annat system, där en viss fast del av räntekostnaderna får dras av oberoende av inkomsten skulle vi slippa att valet av bostadsform i så hög grad påverkas av skattesynpunkter. Skatteutskottet skriver att i denna motion yrkas begränsningar i rätten till avdrag för skuldränta. Det är inte riktigt. Om man läser motionen tror jag man skall finna att det klart framgår att det här är en presentation av en annan metod än den nuvarande att hantera ränteavdraget. Yrkandet i motionen mynnar ut i en hemställan om utredning om förutsättningarna för att tillämpa denna metod. I denna motion förs inte någon som helst diskussion om omfattningen av avdraget totalt. Redan i utgångspunkten ger skatteutskottet alltså en felaktig beskrivning av vad motionen faktiskt innebär. Sedan skriver utskottet att förslaget strider mot principen om att skatt skall utgöras efter förmåga. Det förhåller sig tvärtom. Det här förslaget skulle ju innebära en förbättring för låginkomsttagarna och alltså för dem som har den sämsta förmågan att betala skatt. Vidare påstår utskottet att förslaget förtar ränteavdraget dess egenskap av omkostnadsavdrag. I någon mån naggar man kanske den här egenskapen i kanten, men det behöver i och för sig inte vara orimligt med tanke på att räntekostnader ibland har karaktären av levnadskostnader, vilket bl.a. villabeskattningsutredningen framhållit. Men egenskapen av omkostnadsavdrag finns i alla fall kvar i det väsentliga; ju högre räntekostnader man har desto fler kronor får man ju dra av enligt motionens förslag. Så slutar utskottet med att avstyrka bifall till motionen med hänsyn till att ”motionärernas förslag kan väntas få betydande negativa effekter även för andra än höginkomsttagare”. Den slutsatsen är verkligen förvånande. Utgångspunkten för hela resonemanget i motionen är ju att man skall åstadkomma förbättringar för låginkomsttagarna, och man begär alltså en utredning om hur dessa förbättringar skall utformas i praktiken. Att denna utredning inte skulle klara av uppgiften så att man undvek negativa effekter för låginkomsttagarna, det tror jag inte på. Det är ju helt klart att det är förhållandevis enkelt att klara den situationen så att det blir låginkomsttagarna som får förbättringen och de som ligger i den övre delen av skatteskalan och gör avdrag som får betala denna förbättring. Jag har av skatteutskottets resonemang snarast styrkts i uppfattningen att vårt förslag har framtiden för sig, och jag kan försäkra att vi kommer tillbaka i januari med förnyade krafter.